Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 2 behandlas bl.a. frågan om offentliga pornografiska föreställningar eller, som det heter i dagligt tal, sexklubbar. Enligt allmänna ordningsstadgan får vid sådana föreställningar inte förekomma förråande sexuella eller sadistiska beteenden. Däremot är samlagsscener tillåtna. Frågan gäller nu huruvida även offentliga samlag på sexklubbarna bör förbjudas. Givetvis finns det skäl som talar emot ett förbud. Man kan hävda att verksamheten vid förbud kommer att bedrivas på illegala klubbar. Även om risken finns, kan det inte vara ett tillräckligt bärande skäl för att samhället skall sanktionera dessa samlagsföreställningar. För vad handlar det egentligen ytterst om? Jo, att exploatera kvinnor, att förstärka föreställningen om kvinnan som enbart sexobjekt, utan själsliga, känslomässiga relationer. Till bilden hör också att i dessa samlagsscener agerar personer som tillhör de svagare i samhället. De hamnar där kanske på grund av att de ser en möjlighet till goda inkomster, kanske genom andra personer som utövar påtryckningar. Det föreligger givetvis stora risker för de inblandade att verksamheten skall leda till svåra personliga tragedier. I andra sammanhang i vårt samhälle torde vi vara överens om att skydda de svagare. Frågan är nu: Gäller inte det också i detta sammanhang? En annan synpunkt som man bör beakta gäller publiken. Hur många ungdomar går på dessa föreställningar? En del gör det av ren nyfikenhet, andra för att det är ”inne” och man vill visa sig tuff. Vilken uppfattning får de av sexuallivet? Det måste föreligga en uppenbar risk för att deras syn på samlevnaden mellan könen snedvrides — som ett samliv där endast det tekniska samlaget betyder något, utan gemenskap, utan känslor och utan ömhet. Är det så vi vill att ungdomarna skall uppfatta gemenskapen mellan man och kvinna? Finns det för någon ett sunt mänskligt behov av att titta på samlagsscener? Enligt min mening är detta en avart. Samhället har skyldighet att skydda människor från avarter. När vi vet att verksamheten har dessa negativa konsekvenser kan vi inte sanktionera den från samhällets sida och anse att det är fullt korrekt att den fortsätter. Eller som utskottets majoritet konstaterar: ”Skulle utvecklingen visa att behov föreligger av en mera ingripande reglering får frågan tas upp på nytt.” Som framgår av utskottets betänkande var meningarna delade inom utskottet. I reservation nr 1 krävs att förslag till erforderlig författningsändring snarast bör föreläggas riksdagen. Vi reservanter kan inte godta inställningen att vänta och se. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Låt mig teckna en liten bakgrund till dagens debatt.

Lagrådet hyste samma farhågor och ville ha ändring i allmänna ordningsstadgan för att i varje fall resa något hinder mot vad som befarades.

Verksamheten hade enligt kommissionens uppfattning sannolikt ökat prostitutionens omfattning och ökat antalet människor som löpte risk att missanpassas. Kommissionen föreslog ändringar i ordningsstadgan, regeringen följde kommissionen, och riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag. Då tillkom alltså tillståndstvånget - mot detta invände andra att det var ju att på sätt och vis ge offentlig sanktion åt förehavandena — och förbudet vid föreställning mot förråande sexuella eller sadistiska beteenden. En minoritet ville 1973 att förbudet mot dessa beteenden skulle gälla även samlag. Detta avvisades av riksdagen. Utskottsmajoriteten ville då för sin del avvakta effekten av de föreslagna åtgärderna innan ställning togs till behovet av ytterligare åtgärder. Hur har då utvecklingen varit? I korthet: Antalet offentliga föreställningar av pornografisk karaktär har ökat. Från att ha varit en företeelse i de allra största städerna har de nu spritts till att omfatta en rad platser i landet. Allt fler människor har därför råkat ut för risken — för att citera brottskommissionen — att socialt missanpassas. Detta gäller framför allt ungdomen. Grovheten tycks ha ökat. Konkurrensen mellan arrangörer och tillkomsten av nya, lockade av utsikterna till stora vinster, synes av annonserna i pressen att döma ha medfört att allt grövre effekter tillgrips. När en ”sensation” icke längre är ny måste nya komma i stället. Variationerna blir råare och mer hänsynslösa med allt större dragning till det perversa och onormala; fortfarande att döma av annonserna. Allt större pengar är i omlopp. Sexindustrin beräknas av granskare i Sverige ha en omsättning på cirka en halv miljard kronor, fördelat på tidskrifter, poseringsateljéer och porrklubbar. De senare antas stå för ca 50 milj.kr. av detta, en beräkning som i dag torde vara alltför låg. Internationella syndikat är i verksamhet, och kontrollen över skatter och avgifter är bristfällig, minst sagt. Turistpropagandan har anpassat sig efter de märkliga attraktioner som står till buds — 1. o. m. den officiella turistpropagandan. I olika nummer av This week in Stockholm t.ex. har i sommar presenterats olika lokaler med ”otroliga” händelser. Kammaren skall besparas detaljerna i beskrivningarna. Officiella guider åtföljer besökarna och introducerar dem där. Varför vill vi då skärpa lagstiftningen? 1. För att skydda de ungdomar som dras in i en ofta förödande om givning och av utsikten till snabba inkomster råkar in i en tillvaro som måste betecknas som föga människovärdig. Risk finns för att många får skador för livet. Det är svårt att förstå att socialt tänkande människor inte reagerar. 2. Liksom hela sexindustrin speglar porrklubbarna och de offentliga föreställningarna ett ohöljt kvinnoförakt. Här instämmer jag helt med den föregående talaren, fru André. Kvinnan framställs som sexualobjekt, inte något annat. Bör vi godta detta? 3. Överenskommelsen om moderation i annonseringen har visat sig i fråga om dessa föreställningar vara ett slag i luften. En enda blick på annonssidorna i de tidningar som är annonsorgan för föreställningarna visar detta. Tidningsläsaren möts av utmanande tillkännagivanden, i vilka tävlas i grovhet och i erbjudande av nya attraktioner. 4. I intet annat med oss jämförligt kulturland torde något liknande äga rum. Att sådant kan förekomma hos oss vittnar om en smaklöshet och brist på stil i samhället som icke bör tolereras. Det är ovärdigt en kulturnation. Utländska iakttagare är förvånade. Men mer än så. Hela verksamheten är ett förråande och brutaliserande inslag i samhället. Kanske man också kan kalla det för en oroande avhumanisering av människorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det är tre moderatmotioner som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 2. Av dessa har inför behandlingen i dag blivit två reservationer — en reservation från utskottets moderata ledamöter och tre av de fem centerpartisterna samt en folkpartistisk reservation, båda med exakt samma yrkande men med något litet annorlunda ordval i motiveringen. Motionerna och reservationerna handlar om pornografi och den s.k. porrindustrin. I motionen 1109 av herr Hernelius m.fl. moderater erinrar man om att riksdagen för två år sedan biföll ett förslag från justitieministern om tillståndstvång för pornografisk föreställning. Samma år avslog riksdagen också en moderat motion om förbud utöver vad departementschefen hade föreslagit. Såväl justitieutskottet som riksdagen avvisade detta krav. Vad har då hänt sedan 1973 som skulle kunna motivera den skärpning av lag och stadga som moderaterna kräver i de tre aktuella motionerna? I motionen 1109 påstår man: ”S. k. sexklubbar har tillkommit i betydande omfattning, och det är numera icke längre fråga om en företeelse begränsad till de största städerna.” Jag skulle vilja fråga om motionärerna är övertygade om att det första påståendet i denna motionstext är en dagsaktuell beskrivning. Jag har läst redovisningar som visar en motsatt utveckling. Bara ett aktuellt exempel: I vår näst största stad fanns det enligt tids uppgift för något år sedan flera tiotal sexklubbar. I dag lär det bara finnas ett par stycken kvar. Det har också enligt samma tidningsuppgift skett en betydande sanering inte bara av antalet sexklubbar utan också av programmen på sexklubbarnas föreställningar. Om man får tro på de tidningsuppgifterna har det hänt en hel del inom denna sektor sedan herr Hernelius och andra motionsskrivande moderater lät sig informeras om porrklubbarnas verksamhet. Jag vågar faktiskt påstå att de tre motionerna, som moderaterna i år bär fram, inte är aktuella i motionstexterna. Även om man av motionerna har svårt att få en riktigt klar bild av vad moderaterna menar med uttrycket ”porrindustrin” tycks man dit räkna sexklubbarna. Till sexklubbar måste man inte gå. Inte heller tvingas någon att tjänstgöra på sexklubbar. Om jag är riktigt informerad så går man av fri vilja till dessa föreställningar, och man uppträder också av fri vilja. Antalet sexklubbar har minskat kraftigt och de ”förråande” inslagen i programmen lockar inte längre, säger de som driver denna verksamhet. Denna utveckling har vi kunnat nå utan den skärpning av lag och stadga som moderaterna begärde 1973. Men det har också hänt en del annat. Jag erinrade nyligen om att besökande på sexklubbarna går dit av fri vilja. Men annonser om dessa föreställningar når en betydligt större publik. Många serveras dessa annonser utan att vilja se dem. Annonserna har senaste åren i många fall utformats så att de kan väcka anstöt hos den tidningsläsande allmänheten. De flesta tidningar har också, med den rätt tidningsutgivare har, sagt ifrån att man inte vill medverka i spridande av reklam som vissa människor kan anse anstötlig. Man har sagt nej till utmanande annonsering för sexklubbar. Men det gäller inte alla tidningar. Det finns storstadstidningar, folkpartiet närstående, som inte vill medverka i sådan sanering. I pressfrihetens namn upplåter de villigt sina spalter för vad folkpartister här i kammaren tycks vilja förbjuda. Att vara frisinnad är tydligen, som någon har sagt, att vara kluven. Justitieutskottet har mycket grundligt ägnat de tre motionerna redovisning av gällande bestämmelser, tidigare lagstiftning, utredningsavväganden och utskottets ställningstagande. Motionen 719 har också översänts till rikspolisstyrelsen för yttrande men har där avstyrkts. Man har redovisat att det redan finns möjligheter att ingripa i de avseenden där moderaterna vill ha en skärpning. I justitieutskottet har också moderaterna övergivit två av de motioner som behandlas i detta betänkande, nämligen motionerna 719 och 1263, som alltså också moderaterna yrkar avslag på. Det finns således enhälliga yrkanden om avslag beträffande dessa två motioner. Men kring motionen 1109 finns en förenad vakthållning i de två närapå likalydande reservationerna. Justitieutskottet har i sitt avslagsyrkande.

Vi har också ansett att yrkandena i moderatmotionerna i viss mån står i strid med denna grundtanke.

Vi har alltså yrkat avslag på de tre motionerna. Jag vill, herr talman, med det anförda be att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 2.
Herr talman! Herr Nygren framträder här och bygger på två helt obevisade påståenden. Det ena påståendet är att antalet sexklubbar har minskat. Sedan när? Det andra är att grovheten i föreställningarna har blivit mindre påfallande. Det finns ingen utredning om detta. Herr Nygren säger sig stödja sig på tidningsuppgifter. Jag har sett några sådana uppgifter också. Det är klubbägare som, kanske inför hotet av en lagstiftning, har försökt göra sig så vita som möjligt och försökt lugna opinionen. Men man behöver bara studera annonssidorna i ett antal tidningar — de flesta utkommande efter skymningen — för att se hur det står till och hur dessa kiubbar har fått ny och ökad omfattning på många håll i landet. Det är annonser där också grovheten ådagaläggs. Jag har några exemplar med mig här, men jag skall inte besvära kammaren med dem. Det är en ganska otäck syssla att läsa dem över huvud taget. Herr Nygren har alltså inte någon grund för sina påståenden, såvitt jag förstår. Utskottet har inte verkställt någon utredning. Man avvaktar utvecklingen, men man har inte försökt bedöma den, såvitt jag kan finna av utskottstrycket. Det finns inga uppgifter om det, så det herr Nygren har sagt ligger helt vid sidan av vad utskottet har anfört i den del som gäller motionen 1109. Herr Nygren säger också att ingen tvingas gå på dessa föreställningar. Det är riktigt. Ingen tvingas heller tjänstgöra där. Det är också riktigt. Men till detta har fru André redan gett en kommentar, där hon säger: Vår plikt är att skydda de svaga. Vår plikt är att ingripa mot avarter i samhället. Herr Nygren hade t.o.m. osmakligheten att tala om lag och ordning som någonting som för honom tydligen är förkastligt i sammanhanget. Den lag och ordning som här efterlyses är en ordning som jag trodde att flertalet kulturellt sinnade personer och flertalet av dem som vill ha stil och smak i ett samhälle ville slå vakt om. Vad har herr Nygren emot ett förbud mot samlagsscener inför publik? Menar han att rätten att se samlag är en medborgerlig frioch rättighet i samhället? Det kan det väl inte vara. Men det måste ju vara den enda grunden för att motsätta sig ett förbud. Eller är det något annat som herr Nygren vill anföra som skäl för att han inte vill göra detta enkla tillägg till författningsbestämmelserna? Jag avvaktar med intresse svaret på den frågan.

Herr talman! Herr Hernelius frågar: Sedan när har antalet porrklubbar minskat? Jag tog som exempel vårt lands näst största stad och sade att det där för något år sedan fanns flera tiotal klubbar. Där finns i dag enligt en tidningsuppgift, som jag inte har anledning att betvivla, två sådana klubbar kvar. Det är alltså en självsanering som pågår, utan att den skärpning av lagbestämmelserna i det här avseendet som jag sade att moderaterna kräver har behövt tillgripas. Herr Hernelius säger att utskottet inte har försökt bedöma utvecklingen. Herr Hernelius borde ha fått en annan uppfattning av utskottets digra betänkande. Där har utskottet mycket seriöst undersökt dessa frågor, naturligtvis utan att alltför ingående fördjupa sig i dem. Av uppgifter som varit tillgängliga har en klar majoritet i utskottet dragit den slutsatsen, att en sanering är på gång och att riksdagen därför inte behöver göra något ytterligare ingripande. Jag tror att den avgörande skillnaden mellan min och herr Hernelius uppfattning är den att jag menar att förbud inte är någon lösning på problem av det här slaget.

Herr talman! Herr Nygren upprepar i stort sett sina synpunkter på utvecklingen och talar om den sanering som pågår. Det finns inte ett ord om det i utskottstrycket. Nu begär herr Nygren alltså att riksdagen på grundval av hans egna uppgifter skall avslå förslaget om en sanering av förhållandena på detta område, till skydd för ungdomar och för svaga i samhället, en sanering som borde vara självklar i ett kultursamhälle. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det verkar vara fråga om den obotfärdiges förhinder och inte något annat. Vi skall avvakta utvecklingen, säger herr Nygren. Hur länge skall vi göra det? Vi har gjort det sedan 1971, och den har såvitt jag förstår klart pekat i en viss riktning. Varför skall vi avvakta utvecklingen på detta område när vi är beredda att ingripa i så många andra sammanhang i samma goda syfte? Vilka skäl i sak har egentligen herr Nygren mot ett ingripande? Jag har inte hört något än.

Herr talman! Jag borde ha kunnat vänta mig att herr Hernelius, när han påstod att jag inte har ordentliga fakta att stödja mig på, själv skulle ha kunnat föra i bevis fakta som kunde stärka hans påstående. Jag kan dock inte finna ett enda ord om sådana fakta i vare sig det första, det andra eller det tredje av hans inlägg. Utvecklingen pekar i en viss riktning, säger herr Hernelius. Jag hävdar att utvecklingen går i rätt riktning enligt utskottsmajoritetens mening.

Vi tror däremot på en utveckling i rätt riktning, och den tron stöder vi på erhållna uppgifter om vad som har hänt — låt mig definiera tiden — under de senaste åren.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att nämnvärt förlänga den här debatten, men jag vill ändå framföra några synpunkter. Såsom framgår av utskottsbetänkandet råder enighet på två punkter, medan olika uppfattningar finns under punkten 2, som behandlar motionen 1109, vilken gäller innehållet i pornografiska föreställningar.

Riksdagsbeslutet år 1973 innebar bl.a. att pornografisk föreställning ej får innehålla förråande sexuella eller sadistiska beteenden. Däremot avstyrkte vi förslaget som berörde offentliga samlag. Med tanke på att nämnda lag endast varit i kraft sedan den 1 oktober 1973 är det enligt utskottsmajoritetens uppfattning svårt att redan nu se om 1973 års lagstiftning har givit avsedd effekt. Jag har inte för avsikt att blanda mig i det replikskifte som tidigare förekom här mellan herr Hernelius och herr Nygren på annat sätt än genom att säga att jag delar herr Nygrens uppfattning att utvecklingen sedan lagen trädde i kraft den 1 oktober 1973 har varit gynnsam så till vida att antalet sexklubbar i landet totalt sett har minskat. De synpunkter herr Nygren framförde angående utvecklingen i vårt lands näst största stad delar jag — och dem har jag också fått ta del av. Det är naturligtvis att hälsa med tillfredsställelse att utvecklingen har gått i en sådan riktning. Därför har jag anslutit mig till majoritetens uppfattning. Helt naturligt måste man se allvarligt på den här verksamheten och följa den med största uppmärksamhet. Med den skrivning som utskottsmajoriteten har gjort finns alla möjligheter till detta. Att i dag vidta de åtgärder som motionärerna och reservanterna föreslår tror jag inte löser några problem. Risken för att illegala klubbar skulle uppstå är överhängande, och därmed har man inte kommit till rätta med problemen. Dessutom skulle ju möjligheterna att kontrollera verksamheten minska. Viktigt är däremot, som jag ser det, att man från samhällets sida genom olika sociala insatser medverkar till ett uppsökande arbete, så att de kvinnor som av skilda anledningar engagerar sig i en sådan här verksamhet får en hjälp med att komma ur den situation de har hamnat i. Jag vill med dessa få ord, herr talman, till slut understryka vad utskottet har sagt på s. 12, nämligen att vi i dag inte tar ställning för framtiden, men skulle utvecklingen visa att behov föreligger av en mera ingripande reglering får frågan tas upp på nytt. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Vid början av 1975 års riksmöte väckte jag motionen 1975:719. Den handlar inte om pornografi i allmänhet, utan om det sätt på vilket pornografin salubjuds på de skånska marknaderna. Jag är inte någon moralpredikant. Jag tror inte på några klara förbud mot pornografi. Det finns säkert tvärtom ett behov av pornografiska alster bland många människor, och situationen blir inte bättre genom ett totalförbud och därmed en stimulans till illegal verksamhet i mera utbredd skala än i dag. Det finns uttalade riktlinjer för hur pornografiverksamheten får bedrivas. Man får exempelvis inte skylta i fönster med skrifter som kan väcka anstöt. Men utroparna på Kiviks marknad kan tillåtas att använda vilket språk som helst. Jag har här ett kassettband som är inspelat utanför porrvarietéerna i Kivik. Av olika anledningar har jag ingen möjlighet att spela upp det för kammaren; annars skulle det ha varit angeläget för justitieutskottets ledamöter att lyssna på det, eftersom utskottet inte visar någon starkare reaktion mot vad jag beskriver sker på marknaden. Man sparkar bollen vidare med en axelryckning och menar att det väl inte är så farligt. Det som sker innanför tältdukarna får de stå till svars för som går dit för att se på föreställningarna, men det kan inte vara rimligt att den som inte önskar vare sig se eller höra sådant skall behöva göra det mot sin vilja. 300 000-400 000 människor besöker på fyra dagar de sydöstskånska marknaderna. Dessa infaller mitt i semestermånaden juli, och många familjer gästar dem. ”Men de behöver väl inte lyssna på porrutroparna”, kanske någon invänder, men så lätt går det inte. Nöjesfälten har nämligen en speciell placering på marknaden. De är så utformade att gungor, karuseller och radiobilar — alltså det som attraherar barnen —- ligger samlade i mitten. Runt om detta ligger porrvarietéerna. Det är omöjligt för människor att gå till dessa anläggningar som ligger i mitten utan att behöva låna öronen till vad som sägs från porrutroparna. Man måste vara stendöv om man skall undgå det. Rikspolisstyrelsen skall följa utvecklingen, enligt vad man framhållit i utskottet. Jag väckte motionen i januari med underlag från vad som sades och skedde på Kiviks marknad 1974. Sedan dess har det återigen varit en marknad. Det var precis samma sak, det var inga förändringar. Det är alltså ett mycket konstigt sätt som rikspolisstyrelsen följer den utvecklingen på. Herr Nygren påstår i sin plädering här att detta inte alls är aktuella ting. Jo, herr Nygren, det är mycket aktuella ting. Detta skedde i juni månad 1975, och vi kan kanske inte bli mycket mer aktuella. Den argumentering som herr Nygren för från utskottets sida är att man inte är tvingad att gå till en porrklubb, och jag håller med om de synpunkterna och om förbudslinjen osv. Man är inte tvungen att gå dit. Men vad jag påpekar i motionen 719 är vad man är tvungen att lyssna till om man av någon anledning besöker marknaden. Det är klart att jag kan få argumentet emot mig: ”Vad skall man där att göra?” Men vi kan ju inte förbjuda allting i det här landet. Människor som vill besöka en marknad — det är en familjetillställning på sitt sätt — skall väl få lov att göra det utan att behöva ta del av det som jag påpekar i motionen 719. Moderaterna i utskottet har inte heller haft några invändningar, säger herr Nygren, med anledning av de två motioner som jag har väckt. Nej, jag konstaterar med lika stor ledsnad som herr Nygren med glädje att inte någon i utskottet har haft invändningar. Men utskottet gör ju ganska många resor, och jag vill verkligen rekommendera justitieutskottet, inklusive herr Nygren, att nästa år förlägga en resa till marknaderna i Sydöstskåne. Jag är övertygad om att efter en sådan resa kommer utskottet nästa år att skriva om porrverksamheten, som den bedrivs på marknaderna, med mycket stora bokstäver i sitt betänkande. Vad man där kommer att uppleva kan kanske vara anledning till ett yttrande från utskottets sida, att de lokala polismyndigheterna får ta itu med den här verksamheten med de hårda nypor som den förtjänar.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

Herr talman! Att ett enhälligt utskott avstyrkte herr Komstedts motion på detta område var inte så mycket därför att det inte gällde ett dagsaktuellt problem. Det var mera därför att man även från polisens sida bedömer att man har befogenheter till ingripanden mot de avarter som herr Komstedt tydligen har spelat in nere på Kiviks marknad. Vi har också, herr Komstedt, den lokala polisstyrelsen, där herr Komstedt borde agera i det aktuella fallet. Jag tror det är där som problem av det slag herr Komstedt har dragit upp här i riksdagen hör hemma. Det är med den bedömningen som ett enhälligt utskott också har avstyrkt motionen.
Herr talman! Låt mig till herr Nygren ställa frågan hur mycket som skall hända, hur långt det får gå och i vilken form man får bedriva verk samheten innan det skall bli ett ingripande. Det är tydligen så att polisen tolkar detta med ingripanden mycket subjektivt. Därför kunde det vara angeläget att justitieutskottet, som ändå är intimt förknippat med rikspolisstyrelsen, fick ge uttryck för vad man tycker och känner. Min inbjudan till herr Nygren och utskottet står kvar. Den kan vara stimulerande för nästa års debatt.

Herr talman! Herr Komstedts motioner gäller ju i första hand tilllämpning av gällande lagar och föreskrifter — det är inte så mycket fråga om att åstadkomma någonting nytt. Härvidlag är det angeläget att vi alla hjälps åt och ser till att gällande bestämmelser efterföljs. Herr Nygren tog upp frågan om tidningspressen och talade om att folkpartiet skulle vara kluvet därför att en viss tidning här i Stockholm handlade på ett speciellt sätt. Då vill jag säga till herr Nygren att folkpartiet har ingen som helst möjlighet att bestämma vad som står i den tidningen. Även jag beklagar att den inte följer Svenska tidningsutgivareföreningens rekommendation. Men det är en sak att beklaga det och en annan sak att vi icke har möjlighet att föreskriva vad som skall stå i den tidningen. Jag tycker det är ganska onödigt att ta upp sådana ovidkommande ting i den här debatten. När det gäller den fråga som nu är aktuell, så vet vi att vi har sysslat med detta sedan 1970, då brottskommissionen lade fram sitt betänkande. Sedan dess har verksamheten vid de s.k. sexklubbarna i betydande utsträckning kommit att förknippas med kriminalitet, asocialitet och andra missförhållanden, och det är självklart anledning att noga följa vad som sker på området. Mot den bakgrund som brottskommissionen gav fann regering och riksdag 1973 sig föranlåtna att försöka hitta åtgärder för att åtminstone i någon mån komma till rätta med missförhållandena och undanröja riskerna för de i sådan verksamhet engagerade personerna. Då såg vi ingen annan lösning, herr Nygren, än att tillgripa förbud. Herr Nygren säger att han inte tycker om förbud. Det är självklart att jag har förståelse för den inställningen — jag delar uppfattningen att man skall undvika förbud. Men herr Nygren var ju själv med, såvitt jag kan förstå, och röstade för förbud 1973, så skiljelinjen mellan oss kan ingalunda gå där, utan det är andra ting som skiljer oss åt.

Det är en principiell grundinställning som vi inte kan ta avstånd från och som vi vid varje tillfälle är angelägna om att understryka. Men jag har redan sagt och jag vill upprepa det, det finns saker och ting som man tyvärr ändå måste angripa genom förbud, precis som vi gjorde 1973 — även herr Nygren och riksdagens majoritet. Då sade vi ju ifrån att vissa ting inte fick förekomma vid pornografiska föreställningar. Förråande sexuella eller sadistiska beteenden skulle vara förbjudna. Några av oss ansåg då att beslutet inte gick tillräckligt långt, men vi var medvetna om att det var ett steg i rätt riktning och att det sedan gällde att pröva hur långt man kunde komma med dessa förbud. Jag beklagar, att resultaten av vad riksdagen då beslöt inte har utvärderats. I folkpartireservationen har framhållits vikten av att man verkligen utvärderar resultaten, så att man har fakta att hålla sig till och inte behöver enbart hålla sig till ”blänkare” i tidningspressen utan har mer fast mark under fötterna, när man uttalar sig om resultaten av det fattade beslutet. Jag anser att vi saknar en ordentlig utvärdering, och jag beklagar det. Den skulle ha varit utomordentligt värdefull, när frågan nu har kommit upp på nytt. Men det är ändå möjligt att via tidningspressen se hurudan utvecklingen har varit, t.ex. här i Stockholm. För min del måste jag vidhålla den ståndpunkt som jag intog vid beslutets fattande 1973, nämligen att förbudet borde utsträckas till att gälla även offentliga samlag. Jag gör det av omsorg om de svaga. Jag gör det för att motarbeta den förråande och brutaliserande verksamhet som här bedrivs. Och jag gör det för att åstadkomma ett mänskligare samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 av herr Petersson i Röstånga.

Herr talman! Jag har känt mig uppkallad att ta till orda här i anledning av vad herr Nygren sade när han angrep porrannonseringen. Jag tycker det är alldeles riktigt att kräva ett annat uppträdande av vissa tidningar, och jag kan erinra om att jag själv aktualiserade den här saken i en fråga till justitieministern för ett par år sedan. Vid det tillfället sade justitieministern att förhållandena var sådana att det behövde vidtas en ändring i allmänna ordningsstadgan. Den ändringen gjordes också men gick icke så långt som hade varit önskvärt. Jag vill tillägga att jag här inte tar någon som helst hänsyn till om en tidning tillhör den ena eller andra idériktningen. Det betyder ingenting i sammanhanget, utan här gäller det att skapa sunda förhållanden både i annonseringen i pressen och i samhället över huvud taget. Sedan reagerade jag emellertid mot herr Nygrens tal om frihet och förbud. Vi måste väl ändå ha en del förbud i vårt samhälle. Frågan är bara vad det är förbud emot. Som herr Westberg i Ljusdal framhöll har vi många förbud som väl även herr Nygren anser vara nödvändiga. Jag kan bara ta det allra enklaste förbudet, nämligen det att köra mot rött ljus. Varför har vi det? Jo, därför att det skulle inträffa olyckor och dödsfall om man inte iakttog trafikreglerna i det fallet. Där finns ingen som helst prutmån, utan det förbudet måste upprätthållas. Också i den fråga som vi nu diskuterar gäller det omsorgen om människor. Vi vill stödja och rädda de svaga, ty det är ju de människorna som påverkas av de annonser som vi här talar om. Det är dem vi vill skydda. Jag är helt på samma linje som fru André angav i sitt inledningsanförande, alltså att här gäller det människor som blir förnedrade. Det handlar om svaga människor som kan få skador för livet. Och det gäller också betydelsefulla värden för vårt samhälle som så att säga dras ner i smutsen genom den verksamhet som här påtalas. Jag förmodar att herr Nygren inte är emot att vi försöker få ett så sunt samhälle som möjligt. Vi måste ha förbud i vissa fall. Jag är inte heller vän av alltför många förbud. Jag är liberal och vill som sådan skapa så stor frihet som möjligt. Men liberalism måste innebära frihet under ansvar. I den här frågan gäller det för samhället att bära ett ansvar för nutiden och, tycker jag, ännu mer för framtiden. Vi måste om möjligt göra vårt samhälle bättre och inte sämre.

Herr talman! Jag vill bara med anledning av de två senaste inläggen i den här debatten konstatera att liberaler av årgång 1975 vill lösa samhällets sociala problem med förbud. Socialdemokraterna, vissa centerpartister och vpk:aren i utskottet menar att det är andra åtgärder som skall till för att lösa problem av det slag det här gäller.

Herr talman! Med anledning av att herr Fransson och herr Nygren gjorde nya inlägg måste jag begära ordet för ett kort anförande. Man har frågat på vad jag stöder min uppfattning att utvecklingen långt ifrån är tillfredsställande. Ja, jag stöder den på ett intensivt studium av tidningar, en gammal vana jag har. Man kan inte undgå att se hur dessa annonser numera florerar i stora delar av svensk press, till skillnad från förr, då de bara var en företeelse i Stockholm. — Det är en iakttagelse. Jag har efter herr Nygrens inlägg närmare tagit reda på hur situationen är i Göteborg. Det tycks vara så att man där haft mycket nitiska polismyndigheter som begagnat snart sagt varje anledning till att ingripa mot sexklubbar med stöd av de olika lagar som finns, renhållningsföreskrifter och annat. Därigenom har man temporärt fått ned antalet sexklubbar. Nu lär antalet ha ökat igen, och det finns ingen anledning att tro annat än att antalet klubbar i Göteborg nu är större än tidigare. Jag har också tagit fram en artikel som publicerades på Dagens Nyheters handelssida i januari. Den är skriven av tidningens ekonomiske redaktör och skildrar sexindustrin i Sverige över huvud taget. Jag skall inte trötta med att läsa upp hela den långa artikeln. Jag vill bara nämna att han för en enda lokal i Stockholm anger en publiksiffra mellan hösten 1972 och den 1 januari 1975 på 110 000 personer. Det är inte en utveckling som tycks överensstämma med herr Nygrens s.k. iakttagelser. En enda lokal i Stockholm — en av många — hade under denna tid besök av 110 000 personer! Denna uppgift tycks dessutom vara möjlig att kontrollera, eftersom denna klubb till skillnad från flertalet andra, utgår jag ifrån, för räkenskaper och t.o.m. betalar åtminstone vissa skatter. Jag tror uppriktigt sagt inte — men nu tror jag alltså bara — att utskottets majoritet befinner sig på samma linje som en utbredd opinion här i landet. Det finns nämligen en stark opinion, framför allt inom kvinnoorganisationerna, för att något skall göras. Jag noterade med tillfredsställelse hur två framstående socialdemokratiska representanter för kvinnorörelsen i Stockholm vid den senaste omröstningen i denna fråga här i kammaren avvek från sina partivänners röstning. Jag har svårt att tro annat än att en del av de många kvinnor som numera finns i kammaren — de är glädjande nog 75 stycken — vid närmare eftertanke vill försvara den kränkning av kvinnogestalten som sexklubbarnas existens utgör och att de har svårt att godta den till intet förpliktande passivitet som justitieutskottets majoritet binder sig för och som herr Nygren talar för i kammaren. Jag vill gärna i det sammanhanget säga att jag är kanske en smula förvånad över den passivitet som svenska kyrkan och samfunden, som annars glädjande nog är aktiva på många områden, har visat i denna fråga. Är man måhända rädd för att inte bli betraktad som samhällstillvänd, eftersom man har varit så tyst i denna angelägenhet? Vad gäller det då till sist? Ja, man kan enkelt formulera det så som en aktad skribent i Dagens Nyheter gjorde för några år sedan, att det är fråga om huruvida rätten att titta på och delta i offentliga samlag skall ställas ovanför sådana samhällsintressen som laglydnad och social anpassning.

Herr talman! Jag kan inte uraktlåta att uttrycka förvåning över vad herr Nygren sade om att liberaler år 1975 vill lösa samhällsproblem genom förbud.

Därför kvarstår vad jag har sagt, att gränsen inte går vid frågan om förbud eller inte förbud utan frågan gäller hur långt man vill sträcka förbudet. Vi vill ha en skärpning. Vi vill att förbudet skall gälla — utom de två ting som vi tidigare har beslutat om — också offentliga samlag. Jag menar att det finns goda skäl för den inställningen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid tidigare tillfällen yrkat att lagen om tillfälligt omhändertagande från år 1973 bör upphävas. Vi har fått avslag på våra motionsyrkanden varje gång, men vi kommer igen därför att vi anser oss ha sakligt grundad anledning för vårt krav att LTO skall avskaffas. Även om vi mötts av ett kompakt oförstående i utskott och riksdag kan vi peka på en allt starkare opinion som kräver detsamma som vi. I utskottets majoritetsskrivning understryks att reglerna i lagen överensstämmer med de föreskrifter som sedan länge funnits i polisinstruktionen. Det nya är, heter det, att det blivit möjligt för samhället att utnyttja tiden för ett omhändertagande på grund av ordningsstörande beteende på ett meningsfullt sätt genom förberedande av åtgärder eller etablerande av kontakter som kan bli till stöd och hjälp för den omhändertagne. I utskottets skrivning på s. 9 demonstreras osäkerheten om det verkligen fungerar på det sättet, men man slingrar sig från den frågan genom att säga att det ”saknas emellertid underlag för några säkra omdömen härvidlag”. Den osäkerheten har nu inte påverkat ställningstagandet i övrigt. Lagen skall vara kvar oavsett hur den har fungerat. Vi har tidigare kritiserat lagen från skilda utgångspunkter. Bl.

Att det därutöver har skett social utredning av polis i 704 fall betraktar jag som något av mindre värde, och det har i vart fall ingenting att göra med den s.k. sociala slussning som angavs som ett huvudmotiv för lagen. När polisintruktionen på detta område upphöjdes till lag varnade vi för konsekvenserna. Den sociala slussningen har inte fungerat på det sätt som man påstod att den skulle göra. Det tror jag vi kan slå fast även i år. Däremot har polisinstruktionens upphöjande till lag av vissa polismän uppfattats som en fullmakt för hårdare tag och flera ingripanden på högst subjektiva grunder. Utskottsmajoriteten är tydligen obehagligt medveten om att det med LTO:s hjälp begås upprörande övergrepp mot människor, men man säger i alla fall att invändningarna saknar fog. Det är märkligt. Den meningen följs dock omedelbart av en brasklapp: ”En annan sak är att lagstiftningen i vissa fall kan ha tillämpats på ett sätt som inte varit avsett eller som eljest måste anses mindre tillfredsställande —=—-=-.” Nog tycker jag att det är formuleringar som vittnar om åtminstone ett par stänk av dåligt samvete hos lagens försvarare. Lagen har alltså tillämpats på ett sätt som anses ”mindre tillfredsställande”. Ja, det torde vara åtskilliga som vill skriva under den formuleringen, inte minst alla de som med stöd av lagen verkligen har utsatts för upprörande övergrepp. Det finns travar av exempel, men jag skall bara ta några, skildrade i svensk press. Aftonbladet har haft en serie intervjuer med människor som på ett eller annat sätt konfronterats med lagen och dess verkningar. I denna intervjurond säger en av de intervjuade i Blackeberg att knarkrazziorna inte löser några sociala eller mänskliga problem, utan har utnyttjats i reaktionära syften. Man rensar tunnelbana och torg från långhåriga, Sysslolösa, uttråkade ungdomar och fulla gubbar. Det är dålig socialvård anser barnavårdsnämnden i Blackeberg, som har protesterat. Häromdagen samlades ungdomar och barnavårdspersonal i ungdomslokalen Poolen i Blackeberg och diskuterade polisens ökade aktivitet. Från den sammankomsten fick Aftonbladet en del intervjuer med sådana som har tagits med stöd av lagen om tillfälligt omhändertagande. Ett ungt sjukvårdsbiträde säger exempelvis: ”Polisen grep mig och min pojkvän när vi stått fem minuter i T-banehallen. Vi hade inget knark på oss och polisen släppte oss rätt snabbt. Men det kändes onödigt och polisrazziorna löser ju inga ungdomsproblem här ute. Det är en sak som är säker.” En mamma med en 17-årig dotter som omhändertagits berättar så här: ”Den 1 november var det full rulle i T-banan. Nästan alla ungdomar mellan 15 och 18 år blev påhoppade av polisen. Min son skulle tillsammans med sin flickvän gå på släktbjudning. De kom med en blomsterkvast under armen då de plötsligt kom ihåg att de hade lovat att ha med sig något att dricka till festen. De vände därför och gick tillbaka ut mot torget för att gå in i en närliggande affär. Utanför ingången greps de av polisen och ombads följa med till polisstationen. Där förhördes de och visiterades. Ingen av dem hade något knark.” Vad skall ungdomen få för uppfattning om polisen? Sådana här sammandrabbningar kan ju inte annat än skapa avoghet mot myndigheterna över huvud taget. Det kan inte heller vara nyttigt för ungdomarnas självkänsla att känna sig rättslösa. Ja, så där berättar en mamma. Birgitta Tångefelt, som är föreståndarinna på Poolen, säger när det gäller lagen: ”Polisens sätt att hugga alla är vansinnigt. Det kommer att resultera i ställningskrig mellan ungdomarna och polisen. Jag önskar att polisen kunde komma hit och prata i lugn och ro i stället.

Han berättar att han den 26 januari i år stod vid Norrmalmstorg i Stockholm och väntade på en buss. Så berättar han: ”Bredvid mig står en man och lutar sig mot en husvägg. Plötsligt stannar en polispiket och ett par poliser rusar ut. Med den spydiga frågan ”hur var det här då” kastas mannen in i bussen. Jag frågar en av polismännen varför man behandlar en fredlig människa på ett sådant sätt. Då blir jag själv gripen och inkastad i bussen —---.” Sedan berättar han hur det i övrigt gick till, och det är heller ingen lustig läsning. Det kan tilläggas att han har JO-anmält detta fall. Vidare har vi fallet med den arbetare som greps på arbetsplatsen i Höganäs och utan vidare fördes i väg med stöd av lagen om tillfälligt omhändertagande. Jag skall inte läsa upp flera klipp därför att det kan bli tröttande och det inte är någon särskilt munter läsning. Men exemplen visar hur polisen med stöd av denna lag skapar nya motsättningar, att många polismän uppenbarligen skulle byta yrke och att man med den nya lagen från 1973 anser sig ha fått fullmakt att behandla människor på ett brutalt och kränkande sätt. Utskottets ledamöter och riksdagen i sin helhet borde begrunda den intervju med Birgitta Tångefelt, föreståndarinna på ungdomsgården Poolen i Blackeberg, som jag nyss citerade. Hon framhåller att på det sätt som lagen nu används kommer man så småningom att framkalla ett ställningskrig mellan ungdomar och polisen. Birgitta Tångefelt uttalar en annan sanning, som riksdagen borde ta på allvar: ”Undra på att dom hänger i tunnelbanan, så lite som det ordnats för dem här ute.” Det är inte bara i Blackeberg som det har ordnats för litet meningsfull fritidsaktivitet för ungdomen. Och i detta förhållande ligger naturligtvis de avgörande faktorerna för uppkomsten av det ungdomsproblem som det svenska samhället nu brottas med. Problemen löser man inte genom att försöka städa undan yttringarna av dem i stället för att gripa sig an med orsaken. Vi betraktar alltså lagen om tillfälligt omhändertagande som ett instrument för att städa bort klassamhällets yttringar men inte som ett instrument för att hjälpa människor till social återanpassning och ett bättre liv. Med i huvudsak den motiveringen ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid justitieutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Den vpk-motion som är anledningen till justitieutskottets betänkande nr 4 är bekant för kammaren från 1973 och 1974. Kravet på upphävande av lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO, har framförts från vpk varje år sedan lagens tillkomst för drygt två år sedan. Många kan av motionerna ha vilseletts till att tro att polisen först i oktober 1973 fick befogenhet att tillfälligt omhänderta och förvara personer för att upprätthålla ordningen eller förebygga brott. Den rättigheten har svensk polis emellertid haft i årtionden, men den var före oktober 1973 inskriven i polisinstruktionen. Sedan dess finns den i en särskild lag. Polisen har i dag utöver LTO också möjlighet att till åtal anmäla personer som gör sig skyldiga till ordningsstörande förseelser, t.ex. förargelseväckande beteende, ofredande eller skadegörelse. I många fall där polisen har den möjligheten väljer man i stället ett omhändertagande enligt LTO, som är ett smidigare och humanare förfarande än åtal för en ringa förseelse. Det hoppas jag att också vpk:arnas företrädare herr Lövenborg skall vara beredd att medge här i kammaren. När befogenheten för polisen att göra tillfälliga omhändertaganden för drygt två år sedan utan ändring av den tidigare gällande formuleringen i polisinstruktionen fördes över till lagen om tillfälligt omhändertagande, gjordes två viktiga tillägg. I lagen sattes då en övre gräns för den tid som ett polisens omhändertagande skulle få gälla. Gränsen sattes vid sex timmar. Någon sådan tidsgräns hade man inte haft förut. Det hoppas jag att även vpk:aren Lövenborg kan erkänna som en förbättring för de omhändertagna. Dessutom föreskrev den nya lagen att den omhändertagne kunde bli föremål för en social utredning och ha möjlighet att bli föremål för intensiva vårdinsatser. Den möjligheten fanns inte tidigare. Även detta måste kritikerna av lagen väl erkänna som en klar förbättring av omhändertagandet. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför den nya lagen kritiseras så hårt av vpk, medan vpk tycks ha accepterat den gamla rätten till liknande ingripanden, utan tidsgräns, utan social utredning, utan hjälpåtgärder som fanns i polisinstruktionen. Vad har då hänt sedan den nya lagen kom till? Inom brottsförebyggande rådet har vi startat en utvärdering av hur LTO tillämpats. I slutet av september månad utgav rådets utvecklingsenhet en halvtidsrapport, som innehöll många intressanta uppgifter om LTO. Redan tidigare hade man konstaterat att den nya lagen hade medfört färre tillfälliga omhändertaganden av polisen än den tidigare rättigheten som fanns i polisinstruktionen. En nedgång från 12 200 frihetsberövanden året före nya lagen till 10 700 under lagens första tillämpningsår är ett bevis för detta. Jag vågar påstå att antalet LTO-omhändertaganden är relativt lågt. Det är knappt en tiondel av det antal som omhändertas för fylleri, för att nu göra en jämförelse. Trots dessa sakuppgifter fortsätter ändå herr Lövenborg att påstå att antalet ingripanden bara ökar. Jag skulle vilja rekommendera herr Lövenborg att läsa den utvärderingsrapport som har kommit från brottsförebyggande rådet. Den handlar om vad som hänt med LTO-ingripanden och tillfälliga omhändertaganden i Stockholm 1973, 1974 och första halvåret 1975. 1973, när vi under större delen av året hade rättigheten i gamla polisinstruktionen, omhändertogs i Stockholm 4 510 personer. 1974, när vi hade fått LTO, sjönk antalet omhändertaganden med ungefär 1500 ned till 3 047. Första halvåret i år noterar man en ny bottensiffra: 621 omhändertaganden. Om den trenden håller skulle det innebära, herr Lövenborg, att vi i år skulle få en ytterligare minskning från 1974 på mellan 1 500 och 2000 omhändertaganden. Det skulle betyda att vi, från att ha haft 4 500 omhändertaganden när vi hade rättigheten i polisinstruktionen, skulle komma ner till drygt 1 000 år 1975. Jag hoppas att vi efter detta slipper höra det gamla vpk-påståendet att antalet ingripanden bara ökar. Den utvärdering som görs inom brottsförebyggande rådet bygger på ett stickprovsurval bland de 3 047 som togs om hand i Stockholm 1974. Den innehåller en hel del intressanta uppgifter. Av dem kan man utläsa att så gott som alla omhändertaganden gällde ordningsstörande beteenden av typ alkoholkonsumtion på allmän plats, högljuddhet, ofredanden, nedsmutsning på allmän plats m.m. I årets vpk-motion påstår man att: ”Den gamla kritiken, att lagen används för ingripande mot politiska demonstranter, kvarstår.” Även det påståendet har undersökts i brottsförebyggande rådets utvärdering. Endast i två fall, herr Lövenborg, av dem som undersökningen omfattar har man funnit en sådan bakgrund som i vpk-motionen anges. Det gäller omhändertaganden av två personer som störde ett demonstrationståg. Det skulle vara intressant att få besked av herr Lövenborg om vpk menar, att polisen handlade fel när den ingrep mot dem som störde demonstrationståget. Utvärderingen har visat att en mycket stor del av de omhändertagna har varit i behov av intensiva vårdinsatser. Även om det inte klart framgår av den nu föreliggande rapporten, kommer utvärderingen ganska säkert att ge de kritiker rätt som har hävdat, att det har brustit i samspelet mellan polisen och de sociala myndigheterna när det gäller de sociala utredningar och vårdinsatser som den nya lagen föreskriver. Men det är klart fel att, som vpk gör i sin motion, hävda att möjligheten till ett samarbete mellan polisen och de sociala myndigheterna praktiskt taget skulle vara utesluten. Ett sådant samarbete bör kunna fungera betydligt bättre än vad det har gjort. Detta har också en försöksverksamhet i två av Stockholms polisvaktdistrikt visat. Där har man intensifierat detta samspel mellan polisen och sociala myndigheter och lyckats att öka antalet sociala utredningar i samband med LTO-omhändertaganden från tidigare i 10 96 av fallen upp till 50 96. Här finns det säkerligen anledning för såväl polisen som de sociala myndigheterna att intensifiera samspelet. Om ett par månader räknar brottsförebyggande rådet med att kunna lämna en slutrapport om den genomförda utvärderingen av tillämpningen av LTO. När det materialet föreligger kan vi med ett ännu säkrare underlag diskutera de påståenden som riktats mot ingripanden som har gjorts med stöd av lagen. Då kan vi också betydligt bättre än nu bedöma om och i vad mån tillämpningen av lagen behöver ses över på någon punkt. Låt mig bara till sist få avfärda påståenden, som förekommit och som herr Lövenborg nu upprepar, om att polisen med stöd av lagen har gått in på en arbetsplats och med våld omhändertagit en anställd. Lagen ger inte möjlighet till ingripanden på privat område, t.ex. på en arbetsplats. Så har inte heller skett — även om vpk i sin motion och nu herr Lövenborg upprepar det påståendet. I det fall som man här åsyftar var det arbetskamraterna som begärde polisens hjälp för att föra bort en viss person från en arbetsplats, då han var berusad och av arbetskamraterna ansågs utgöra en fara dels för sig själv, dels för andra på jobbet. Det kan finnas tillfällen, herr Lövenborg, när det finns skäl till sådana önskemål på en arbetsplats, men utnyttja inte detta som ett slagträ mot den lagstiftning som vi nu diskuterar! Herr talman! Med denna ganska utförliga kommentar till den fråga som vi om någon minut skall ta ställning till vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande nr 4, som innebär avslag på vpk-motionen 321.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Nygrens entusiasm är en smula svårförståelig. De siffror som han har anfört i sammanhanget jävar på intet sätt den bedömning av lagen som vi har gjort: den tillämpas alldeles för hårt, och den har inte tjänat det sociala syfte som var en av huvudmotiveringarna för dess införande. Det finns en rad fall som har åberopats i min argumentation och som är helt obestridliga. Det förefaller mig som om argumenten för lagens bibehållande blir alltmer krystade ju mer de framförs. Det har förmodligen att göra med att försvararna av lagen i allt högre grad blir medvetna om att en växande opinion kräver dess avskaffande. Det är verkligen inte så att det bara är ”herr Lövenborg och vpk” som har reagerat mot lagen om tillfälligt omhändertagande! Jag tycker detta bör vara särskilt besvärande för de socialdemokratiska ledamöterna — att fru Kristensson och andra moderater är pigga på att låta polisen ”städa” är däremot i och för sig ingenting särskilt anmärkningsvärt. Den socialdemokratiska partikongressen avslog visserligen motioner om lagens avskaffande, men också på den soci aldemokratiska partikongressen fanns det en stark opinion för samma krav som vårt, så det är alltså inget monopol för vpk. I mars i år fattade den socialdemokratiska Stockholms arbetarekommuns representantskap ett beslut vari man krävde lagens avskaffande, och i motioner som där bifölls hette det bl.a.: ”Lagen ger polisen utrymme för godtyckliga omhändertaganden. Den har väsentligt stärkt polismakten och fascistisk reaktion.” Arbetarekommunens styrelse ville ha kvar lagen, men fick bakläxa. Det socialdemokratiska Aftonbladet har bedrivit en kampanj för lagens avskaffande på sina ledarsidor. LO tidningen Fackföreningsrörelsen och en rad andra fackföreningsorgan ställer samma krav. Det finns alltså en bred opinion som kräver lagens avskaffande, och en stor del av de rösterna kommer från socialdemokratiskt håll. De mest energiska försvararna bör finnas på högerkanten. Jag tycker att man bör kunna dra någon slutsats av det förhållandet.

Herr talman! All vår lagstiftning bör kännetecknas av klarhet, så att varje annan tolkning än vad riksdagen avser utesluts. Under senare år har framförts viss kritik över att klarheten uteblivit och att tolkningen i stället anförtrotts åt ”byråkrater”. Lagen om tillfälligt omhändertagande saknar kanske till en del den klarhet man efterlyser. Den skall — ofta i kritiska situationer — tolkas och användas av enskilda poliser när andra medel visat sig inte fungera. Både 3 § och 6 § kan inbjuda till en subjektiv tolkning. Det är svårt att precisera vad som menas med störande av allmän ordning eller vad som utgör en fara för denna, liksom det är ganska oklart när man talar om en social utredning för att trängande hjälpbehov kan bli åtgärdade. Lagens snabba ikraftträdande — fyra månader från det att riksdagen stiftat lagen till dess att den skulle användas — innebar den nästan olösliga uppgiften att få ut information till varje polis som på fältet skall använda sig av denna lag. Att under så kort tidsperiod informera en hel poliskår är något av en omöjlighet. Den gör att en i och för sig kanhända riktig lag genom en felaktig hantering i början kommer i vanrykte och utsätts för en kritik som den kanske inte förtjänar. Det framgår alldeles uppenbart av en skrivelse från Stockholms polisdistrikt ett år efter lagens ikraftträdande att man haft stora problem att nå den enskilde polismannen, detta trots att man tydligen har gjort allt som varit möjligt. LTO trädde i kraft vid fjärde kvartalets början, och under samma kvartal påbörjades undervisningen om tillämpningen av lagen. Under våren året därpå framkom det att bland personalen förelåg oklarheter i fråga om bl.a. förutsättningarna för den sociala utredningen enligt 6 §. På våren och försommaren genomfördes därför repetitionskurser i detta avseende —- men under ganska ogynnsamma omständigheter, eftersom personalen på grund av polisarbetets speciella karaktär ibland inte kunde närvara. Detta i sin tur betyder ytterligare fördröjning av den nödvändiga informationen. Med detta har jag inte kritiserat polismyndigheternas försök att ge personalen snabb information; jag har bara konstaterat att det hade behövts betydligt mer än denna korta tid för att genomföra den. Följden har därför blivit oklarheter, någon gång i början felaktig tillämpning, och en ofta häftig kritik, som kunde ha uteblivit i mycket stora stycken med en mindre snäv tidsmarginal. Lagen om tillfälligt omhändertagande behövde alltså inte ha blivit så misstänkliggjord, om förutsättningarna för dess introduktion varit bättre och om klarheten hade funnits från begynnelsen. Ett omhändertagande av en person — om än för så kort tid som det här rör sig om — innebär ett frihetsberövande, inför vilket man naturligtvis alltid är tveksam. Ofta drabbas beklagligtvis de redan socialt utslagna.

Inför detta val — och då jag f. n. inte kan se något alternativ — anser jag att lagen om tillfälligt omhändertagande bör finnas kvar. Men dess tillämpningsföreskrifter kan och bör bli betydligt entydigare. Oklarheten i lagstiftningen måste där kompenseras. En del har skett under de två år lagen varit i kraft, det är ställt utom allt tvivel. Men mycket återstår att göra, t.ex. att ge de omhändertagna en miljö på polisstationerna som gör dem motiverade för en social utredning eller som exempelvis gör samspelet mellan de sociala myndigheterna och polisen bättre. Jag föreställer mig — liksom de övriga bland utskottsmajoriteten — att vi när brottsförebyggande rådets undersökning blir klar får ett ordentligt underlag för en bedömning av hur en bättre tillämpning av lagstiftningen kan ske. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Bara en liten kommentar till det som har sagts. Jag vill först säga ifrån att någon entusiasm över lagstiftningen tror jag inte att någon annan än herr Lövenborg kunde utläsa av mitt inlägg. Men jag menar att det är en nödvändig lagstiftning som vi i dag inte klarar oss förutan. De omhändertaganden som sker med stöd av lagen om tillfälligt omhändertagande är humanare än de som förekom tidigare med stöd av polisinstruktionen. Efter herr Lövenborgs inlägg konstaterar jag att han inte var beredd att skriva under på att det var en förmån att vi hade fått en förändring som innebar en tidsspärr upp till sex timmar för ett omhändertagande. Han kunde inte stå upp här och säga att det var en fördel att man hade fått bestämmelsen om att sociala utredningar skall ske och trängande hjälpbehov åtgärdas. Jag hade väntat mig det kuraget av herr Lövenborg, och jag tror att ett sådant erkännande skulle kunna medföra litet bättre hyfs på den här diskussionen i framtiden. Jag vill bara upprepa vad som är nödvändigt när man nu har något års perspektiv i fråga om att bedöma den lagstiftning vi nu diskuterar. Det är att man satsar mera på samspelet mellan polisen och sociala myndigheter. Det är där jag alltjämt ser de största bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Jag har aldrig sagt att det inte har förekommit övertramp av polisen. Det vore förvånansvärt, tycker jag, om det inte bland 10 000 omhändertaganden, som gjordes under fjolåret, förekom övertramp. Men dessa övertramp bevakas ganska ordentligt av massmedia.

Herr talman! Jag vill notera att herr Nygren nu lämnar den typen av argumentation där han försöker isolera opinionen mot lagen om tillfälligt omhändertagande till att endast omfatta vänsterpartiet kommunisterna. Jag har mycket svårt att finna någon förmån i den nya lagen mot bakgrund av de många övergrepp som man verkligen kan redovisa, som inte bara jag har observerat utan också många andra. De är ju inte påhittade av mig, utan de har öppet redovisats i pressen. Den sociala mission som herr Nygren fortsätter att trycka på tycker jag också är svår att spåra. Jag har några siffror. I Göteborg tog man 1974 med stöd av lagen 864 personer utan att detta ledde till social utredning. I Malmö grep man med stöd av lagen 358 personer, och i 14 fall ledde det till den s.k. sociala utredningen. I Luleå omhändertogs 248 personer med stöd av lagen, och inget omhändertagande ledde till social utredning. Ja, så där ser det ut, och nog är lagens sociala samband en väldigt klen tråd att hänga upp argumentationen på.
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Petersson i Röstånga sade att det inte hade ordnats erforderlig utbildning vid ikraftträdandet av den här lagen. För polisens del var det faktiskt en ordentligt organiserad utbildningsdrive, och den behövde ju inte vara särskilt omfattande, eftersom det här bara gällde att överföra de gamla bestämmelserna från instruktionen till lagen. Det nya var tiden för omhändertagandet, som inte fanns tidigare, och vidare att det skulle bli en social utredning. Annars var det bara fråga om detta överförande, och för att klara det behövdes inte så särskilt stor utbildningskapacitet. Det skedde också en tillräcklig utbildning inom polisen — det vill jag faktiskt säga som ett försvar för polisen, som ju själv inte har möjlighet att försvara sig här. Jag tror alltså att detta sköttes mycket seriöst och bra.
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att polisen gjorde vad som stod i dess förmåga för att klara av informationen, men jag sade samtidigt att tidsperioden var alldeles för kort för att man skulle hinna med det. Att så var fallet framgår också klart av en skrivelse från Stockholms polisdistrikt, där man talar om att man började med utbildningen av polismännen samtidigt som lagen trädde i kraft och där man beklagar —- detta var så sent som fram på vårkanten — att man inte hade nått ut med ordentlig information, i synnerhet om 6 § LTO. Jag har alltså icke på något sätt anklagat polisledningen — jag har bara sagt att den var i en mycket besvärlig situation.
Herr talman! Jag har ingen möjlighet att kontrollera den uppgift som herr Petersson i Röstånga nu lämnade, men jag beklagar om det var så att man började med utbildningen i samband med att lagen trädde i kraft. Detta var dock inte meningen, och i de flesta fall hann man med utbildningen dessförinnan.

Herr talman! Justitieutskottet har i det betänkande som vi nu behandlar utförligt redovisat de faktiska förhållanden som föranlett motionen 443. Som framgår av utskottets skrivning, där man hänvisar till innehållet i regeringsformen, kap. 11, 7 och 8 §§, kan motionen av konstitutionella skäl inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Trots detta har jag funnit mig föranlåten att begära ordet, då jag väl känner till det fall som behandlas i motionen och som inträffade i min hemkommun. Det har väckt en viss uppmärksamhet bland allmänheten i länet och även i den lokala pressen att den påtalade försäkringsfrågan ännu inte har slutbehandlats. Jag är medveten om att underhandlingar har förts mellan parterna, men som framgår av utskottets skrivning har dessa hittills inte lett till något resultat. Någon ersättning har alltså ännu inte betalats ut till den skadelidande, trots att det nu har gått lång tid sedan skadegörelsen inträffade, ungefär två och ett halvt år. Detta är anledningen till att jag här vill uttala den förhoppningen att kriminalvårdsstyrelsen snarast måtte finna en lösning som kan accepteras av den skadelidande. Man måste enligt min mening ta stor hänsyn till att den person det gäller helt oförskyllt har hamnat i den ifrågavarande situationen och drabbats av avsevärda besvär i olika former. Som jag ser det är det angeläget att han inte dessutom drabbas av några ekonomiska förluster på grund av det inträffade. Herr talman! Med hänsyn till utskottets motivering har jag inget yrkande i ärendet.

Herr talman! Jag vill med några ord uttala motionärernas tillfredsställelse över att utskottet i sitt betänkande över motionen 742 givit så klart uttryck åt att det måste finnas ett tillräckligt utbud av fritidsaktiviteter på våra garnisonsorter. Jag delar helt utskottets bedömning att ett särskilt statligt stöd till kommunala investeringar inom fritidssektorn har rent principiella aspekter. Men likväl är det uppenbart vilket för övrigt kommit till uttryck i de yttranden som redovisas i betänkandet från de tre garnisonsorter som beretts tillfälle att yttra sig över motionen — att dessa kommuner inte har egna ekonomiska resurser för ett tillräckligt utbud av fritidsaktiviteter. Det är framför allt på investeringssidan i byggnader och anläggningar som de kommunala resurserna är otillräckliga.

Utskottet framhåller också att de värnpliktigas förhållanden ändras efter hand och att en slutlig prövning av motionens förslag inte bör komma till stånd förrän statsmakten tagit ny ställning till värnpliktsutbildningens omfattning m.m. Utskottet anser därför att 1974 års försvarsutredning bör anmodas pröva behovet av ytterligare överväganden och föreslå de åtgärder som utredningen kan finna påkallade. Jag delar helt denna uppfattning. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande nr 3.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 behandlar frågan om förtidspension vid alkoholism. Motionsledes har frågan aktualiserats av herr Gadd och herr Alsén. De alkoholskadade är en mycket stor grupp i samhället — det rör sig om flera tiotusental människor — och antalet stiger snabbt. I utskottet är vi helt överens om att dessa människor befinner sig i en mycket tragisk situation. Vi är också medvetna om att alkoholismens verkningar inte bara drabbar de alkoholskadade —- män och kvinnor i olika åldrar — utan direkt och indirekt hundratusentals anhöriga till dessa. Vad som skiljer utskottsmajoriteten och oss reservanter åt är frågan om hur man bäst hjälper de alkoholskadade. Blir dessa människor bäst hjälpta genom att de erhåller förtidspension, eller kommer samhället dessa människor bäst till hjälp genom att intensifiera rehabiliteringsmöjligheterna? Det är det frågan gäller. Jag är medveten om att man kan ha olika uppfattningar på den här punkten, och jag är helt övertygad om att här i riksdagen finns det i de olika partierna förespråkare för båda dessa hjälpformer — förtidspension respektive rehabilitering. Naturligtvis är jag införstådd med att det inte är möjligt att införa ett alkoholfritt samhälle. En sådan förhoppning vore en utopi. Eftersom alkoholen fortsättningsvis kommer att finnas att köpa i vårt samhälle och många, många människor genom den verklighetsflykt som alkoholen ger kommer i en sådan beroendeställning till detta gift att man inte längre är herre över sin situation, måste vi som ansvarsfulla politiker seriöst behandla frågan och komma med förslag till hjälp. Ett primitivt samhälle kan acceptera att folk dricker sig sönder och samman. Men ett avancerat välfärdssamhälle av vår typ med ambitioner för solidaritet och ömsesidigt bistånd kan icke i längden inta en passiv inställning till destruktiva rubbningar hos medborgarna. I öppen vård går många människor, för att inte säga stora skaror, sjukskrivna på grund av alkoholmissbruk. Många går under i denna ofärdiga välfärd. Majoriteten av dessa kan icke av egen kraft medverka till någon form av realistiska rehabiliteringsåtgärder. För dem står valet icke mellan frivillig eller tvångsvis initierad vård utan alternativen är en konstruktiv vårdskyldighet eller ingen vård alls. Professor Nils Bejerot har i olika artiklar behandlat de alkoholskadades vårdsituation. I en artikel betitlad ”Frivillighet och tvång i behandlingen av alkoholister och narkomaner” säger han följande: ”Det senaste decenniet har vi till leda fått höra att frivillighet och motivation är en förutsättning för goda vårdeffekter —-—-- med tvång kommer man ingen vart” etc. Under tiden har otaliga unga alkoholister och narkomaner fått gå till botten därför att de inte varit ”behandlingsmotiverade”. Professor Bejerot fortsätter: ”Vi får inte glömma att det finns en primitiv mytbildning kring tvångets välsignelser. Tvånget i sig kan aldrig garantera någon framgång i behandlingsarbetet: Om man har en alkoholist tvångsomhändertagen en vecka eller ett år påverkar inte nämnvärt drogbegäret. Tvånget är i dessa sammanhang en nödvändighet men inte tillräcklig förutsättning. För att det yttre tvånget skall bli konstruktivt måste det sättas in på étt sådant sätt att det varaktigt balanserar det inre tvånget, drogbegäret. Den drogberoende är i själva verket den ofriaste av alla, bunden till händer och fötter av sitt imperativa drogbegär och styrd av driftsimpulserna.” Jag vill, herr talman, slå fast att vi reservanter, herr Ringaby och undertecknad, icke är emot förtidspensionering av svårt alkoholskadade personer. Det är många gånger den enda möjligheten för att vederbörande skall överleva. Jag vill ha sagt detta, så att icke någon skall kunna påstå att vi är emot all förtidspensionering. I rent hopplösa fall är en förtidspensionering motiverad. Men finns det hopplösa fall? Ja, det gör det. Men, herr talman, det finns också många s.k. hopplösa fall som av en eller annan anledning återkommit till livet helt botade. Därför föreligger det en stor fara vid en utvidgning av möjligheterna till förtidspensionering. Vid en utökning i enlighet med utskottets förslag är, som vi ser det, risken mycket stor att även andra än de rent hopplösa fallen tvingas finna sig i ödet att bli förtidspensionerade alkoholister och hänvisade till fornwsatt elände. En vid förtidspensionering är värre än vårdtvång i någon form. Vård syftar till rehabilitering och är enligt vårt förmenande bättre än förtidspension. En förtidspensionering av en alkoholskadad är ett mycket allvarligare ingrepp i den människans liv än ett eventuellt omhändertagande för vård. Jag tycker, herr talman, att den vidgade förtidspensioneringen icke löser detta svåra problem. Det är en omväg för att komma ifrån den enskilda människans elände. Är man inte ute på djupa, mörka och farliga vatten genom att betala pengar i form av förtidspension i stället för att ge vederbörande vård? Det är förvisso, herr talman, inte mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt. Skillnaden ligger i synsättet — en vidgad möjlighet till förtidspensionering av alkoholister, som utskottsmajoriteten förespråkar, eller ett bibehållande av den restriktivare förtidspensioneringsmöjligheten men med en intensifierad rehabilitering av den alkoholskadade, som vi reservanter förespråkar. Det är skillnaden. Att dessa skaror av människor, som lider svårt i sitt elände, behöver samhällets hjälp och stöd är vi alla överens om. Herr Ringaby och jag finner det angeläget att rehabiliteringen så långt som möjligt effektiviseras och förbättras. Därför har vi intagit denna ståndpunkt. Vi är övertygade om att den ger den bästa hjälpen för de alkoholskadade och inte minst för de unga som är på väg att bli alkoholister. Jag vill med detta yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Alkoholen och dess användning är sedan gammalt en mycket kontroversiell fråga. Att frågan är både brännbar och svårgenomtränglig bestyrks inte minst av det faktum att alkoholpolitiska utredningen höll på i så många år innan den kunde överlämna sitt betänkande. Alkoholismen är ett allvarligt problem. Kammarens ledamöter har väl inte undgått att skakas av den larmrapport som en forskargrupp från Göteborg i dagarna levererat. Forskargruppen talar om grav alkoholism hos kvinnor som orsak till medfödda skador hos barn såsom missbildningar och mentala skador, skolsvårigheter osv. Min personliga åsikt i denna fråga är att en intensiv informationskampanj nu är mer angelägen än någonsin, inte minst i våra skolor. Och sedan måste den naturligtvis få sin naturliga fortsättning om inte alkoholismen skall bli ett av våra största folksjukdomsproblem. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 skall väl i och för sig inte ge upphov till en diskussion om alkoholpolitiken i hela dess vidd. Betänkandet gäller ju om alkoholism är sjukdom och om rätt till sjukbidrag eller förtidspension kan föreligga. De flesta forskarauktoriteter som arbetar med det här problemet menar att det är korrekt att tala om alkoholism som sjukdom. En del forskare föredrar att definiera den som inte en utan två sjukdomar; dels psykiska störningar, dels förfall. Även en lekman förstår detta, och påtagliga bevis har vi mött i det verkliga livet. Vi vet också att det oftast är fråga om djupt olyckliga människor som har svårt att komma ifrån beroendet av alkohol. Här har samhället den absoluta skyldigheten att hjälpa till med rehabilitering och med stödjande åtgärder. Detta skall fortfarande vara den grundläggande tanken i verksamheten för att hjälpa de alkoholsjuka till ett normalt liv i arbete. Men när alla dessa möjligheter är uttömda, då säger t.o.m. reservanterna att förtidspension är motiverad i rent hopplösa fall. Det sade herr Fridolfsson alldeles nyss. Vi säger att när alla dessa möjligheter är uttömda, när pensionsdelegationerna inte ser någon chans att placera vederbörande, då skall de också ha möjlighet att ge sjukbidrag eller förtidspension. Det är det som utskottet vill. Det kommer inte att bli några vidöppna slussar om någon händelsevis skulle tro det. Delegationerna känner sitt ansvar även i fortsättningen. När det gäller reservationens skrivning har utskottet givetvis inte något emot att reservanterna säger att det är angeläget att reabiliteringen så långt det är möjligt effektiviseras och förbättras. Det har vi absolut ingenting emot, tvärtom är det vad vi har gemensamt. Frågan är ändock hur det skall gå till. I reservationen talas det om tvångsförfarande på ett långt tidigare stadium. Det är vad moderaterna talar om i det här stycket. Här ställer sig utskottsmajoriteten helt tvivlande. Utredningar på området har kommit till motsatt uppfattning, nämligen att tvång många gånger i stället försvårar en anpassning. Jag vill också fråga: Var slutar egentligen respekten för en annan människas integritet enligt moderaterna? Det finns liksom ingen gräns dragen här.

De arbetsvårdande möjligheterna är helt uttömda. Länsarbetsnämnden har ingen möjlighet att skaffa ett sådant arbete åt vederbörande som denne klarar. Han eller hon är helt utslagen. Utskottet vill bara med sitt betänkande lämna delegationerna möjlighet att ge den alkoholskadade den lilla ekonomiska trygghet som ändå sjukbidrag eller förtidspension utgör. I många fall har de alkoholskadade låg ATP-poäng, så bidraget blir kanske i huvudsak folkpensionen. Ja, vad innebär då moderaternas svar när pensionsdelegationerna frågar oss om detta, och vad innebär moderaternas svar i detta fall till de alkoholskadade? Ja, ni får väl lov att säga: Gack hem och lev utan pengar tills rehabiliteringsmöjligheterna effektiviserats och förbättrats. Om det blir besvärligt får ni väl gå till socialvården, säger moderaterna. Det är kontentan av reservationen. I övrigt vill jag hänvisa till remissyttrandena. De är skrivna av folk som sysslar med dessa problem och verkligen vet vad de talar om.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

Herr talman! Jag betvivlar inte alls herr Fridolfssons goda hjärta i och för sig, men det har fått ett underligt uttryck i denna reservation. I min delegation nere i Östergötland ville man veta hur långt den här frågan hade avancerat. Jag svarade att utskottet nu har haft frågan till behandling och att utskottsmajoriteten tillstyrker motionen. Till det sade en psykiater — som för resten står herr Fridolfsson mycket nära partimässigt: Men detta är väl ingen politisk fråga utan ni kan väl komma överens över hela linjen. Tyvärr, sade jag, var det inte möjligt, utan det blev en moderat reservation. Läkaren vände sig om och undrade vem han närmast skulle tala med om detta problem, för enligt hans mening fick reservationen inte vinna. Detta anser alltså en läkare, som i sitt jobb sysslar med detta problem och kan bedöma det och som inte i likhet med herr Fridolfsson hävdar att förtidspension redan nu i vissa fall kan beviljas. Det är inget problem, tycks herr Fridolfsson mena. Men det är ju pensionsdelegationerna ute i landet som har upplevt detta problem som besvärande därför att de, med hänsyn till domar som har meddelats i besvärsmål, inte kan bevilja pension i den utsträckning som delegationerna anser vara nödvändigt. Och de är inte ensamma om sin uppfattning. T. o. m. riksförsäkringsverket och försäkringskasseförbundet delar denna uppfattning. Jag tror inte det finns någon pensionsdelegation i detta land som skulle vilja skriva under den reservation som moderaterna här har presterat —- oavsett vilken partifärg delegationernas ledamöter har.
Herr talman! Jag vill för herr Augustsson och för kammarens ärade ledamöter i övrigt läsa upp vad vi har skrivit i slutklämmen till vår reservation. Hela reservationen är f. ö. uppbyggd på rehabiliteringstanken. Det genomgående temat är rehabilitering av de alkoholskadade så långt det är möjligt.

Det gör vi inte, utan vi finner det ytterst angeläget att se till att man ordnar rehabilitering på sådant sätt att man — särskilt med hänsyn till de unga alkoholskadade — skall kunna klara den mycket stora grupp som är i riskzonen. Det är den man främst får tänka på i detta sammanhang.
Herr talman! Jag kan tala om för herr Fridolfsson att vad som står i reservationen har jag förstått. Jag misstolkar ingenting. Jag säger att det pensionsdelegationerna vill ha är större möjlighet att ge vissa människor förtidspension. Det har ni sagt nej till i reservationen. Det är kalla fakta och det är vad vi har att ta ställning till. Det har jag gjort. Oavsett om herr Fridolfssons hjärta blöder aldrig så mycket får vi ta hänsyn till vad som står skrivet — och det är ett bleklagt nej till pensionsdelegationernas önskemål.

Herr talman! Den skenbart hårda motsatsställningen mellan utskottsmajoritet och reservanter i denna fråga måste rimligen bero på att majoriteten och reservanterna delvis inte talar om samma sak.

Om förslaget hade varit sådant tror jag att utskottet enhälligt gått på reservanternas linje. Jag är helt övertygad om att varken motionärerna eller utskottsmajoriteten skulle vilja medverka till ett sådant system. Låt mig nämna, herr talman, att jag själv i januari månad var i färd med att skriva en motion av samma innebörd som den nu föreliggande. Av olika praktiska orsaker kom den inte att bli väckt, och jag var därför glad att förslaget kom från annat håll. Det har en långt mindre räckvidd än den reservanterna uppenbarligen har utgått från, och förslaget är knutet till en alldeles bestämd händelse. Till för ett par år sedan tillämpades en praxis som långsamt hade vuxit fram — att svår alkoholism i och för sig fick gälla som grund för förtidspension. Sedan började det plötsligt komma avslag på sådana framställningar, därför att försäkringskassor och pensionsdelegationer hade kommit underfund med att den tolkningen var för vid i förhållande till den faktiska författningstexten. Det visade sig också, när det kom under försäkringsdomstolens prövning, att det förhöll sig så. Om man vill återgå till den något generösare praxis som gällde till för ett par år sedan krävs alltså en författningsändring, och jag har uppfattat motionärernas förslag så att det är den ändringen de önskar — och den önskar även jag. Det finns, herr talman, såvitt jag kan förstå inte någon motsättning mellan pension och rehabilitering. Här har talats om de s.k. hopplösa fallen och om att pensionen endast tillgrips när alla andra vägar har prövats. Ja, det är riktigt att den tillgrips, när så ske kan, som en yttersta utväg, men det är verkligen inte många genom årens lopp som har fått den formen av försörjning. Men man skall också ha klart för sig att pension eller någon annan form av ordnad försörjning ibland kan vara en förutsättning för att rehabilitering skall ha någon utsikt till framgång. Det är inte så att vi, när vi behandlar en alkoholskadad, antingen råkar ut för det totala misslyckandet, dvs. människan går snabbt och brutalt under, eller når den totala framgången, att — för att använda reservanternas egna ord — vederbörande återförs till ett nyktert liv. Båda de utgångarna är faktiskt relativt sällsynta. Mycket vanligare är att genom vård och rehabiliteringsinsatser människan kan hållas inte vid ett normalt liv, som vi andra ser det, men vid ett någorlunda hyggligt liv och bl.a. i mycket stor utsträckning försörja sig själv. En alkoholist är inte en person som super sig redlöst berusad dag efter dag, år efter år. Gör han det dör han som regel inom några månader. Den vanliga typen är den som då och då har en s.k. period och däremellan har längre eller kortare perioder av nykterhet och en viss hälsa. Under den tiden är dessa personer normalt självförsörjande. Om man tittar på sjukpenningklassplaceringarna skall man se att de som vi kallar kroniska alkoholister i mycket stor utsträckning har en sjukpenning som motsvarar Nr 20 ungefär hälften av maximum. Det är vad det blir när man är i stånd Onsdagen den att arbeta kanske halva, kanske två tredjedelar av året. Detta gäller de 12 november 1975 allra flesta. — Vi har i vård i dag i Sverige, i olika former, någonting mellan 60 000 — Förtidspension vid och 70 000 alkoholskadade. Majoriteten av dem — 50 000 — vårdas i kom = alkoholism munala alkoholpolikliniker. Det är långtifrån tillräckligt. Seriösa beräkningar tyder på att det finns kanske fem gånger så många som är så pass illa ute i alkoholproblem att de skulle behöva vård. Men det är i alla fall en försvinnande liten del av de närmare 70 000 för vilka det någonsin blir aktuellt med förtidspensionering. Det är viktigt att lägga märke till att pensioneringen över huvud taget rent tekniskt och praktiskt aldrig kan bli ett alternativ till vården. Det krävs nämligen för att få pension ett läkarintyg, och ett läkarintyg för pension skrivs inte utan att personen i fråga går under vård och behandling och utan att man har prövat alla utvägar. Det är ingen risk att öppna denna lilla möjlighet. Jag sade förut också att pensionen eller annan någorlunda ordnad försörjning ibland är en förutsättning för rehabilitering eller för vård. Det är inte lätt att vara alkoholskadad. Det är enkelt att säga, som många gör, att det bara är en fråga om vilja. Vill någon hålla sig nykter, så kan han det. Jag skulle vilja säga att det är riktigt på sätt och vis. Det är en fråga om vilja — det är bara det att den viljeprestation som krävs i dessa fall är många gånger större än vad som över huvud taget någon gång i livet krävs av oss andra. Det gäller en utomordentlig viljeprestation. Träffar ni en svårt alkoholiserad person, som sedan någon tid — särskilt om det är en längre tid — är nykter, så lyft på hatten och buga, för där går en människa som verkligen gjort en viljeprestation som de flesta av oss aldrig avkrävs. Det är alltså svårt. Man klarar inte den prestationen utan hjälp. Vi försöker ge hjälp. Jag håller med reservanterna — och säkerligen också utskottsmajoriteten, ty vi har samma uppfattning om detta — att våra resurser alltjämt är för knappa. Men vi försöker alltså ge hjälp, och icke sällan är det ett inslag i hjälpen att åtminstone någorlunda lösa den vårdbehövandes ekonomiska problem. Tyvärr är de flesta alkoholskadade ensamstående eller har blivit det. Familjerna har upplösts. Alkoholisthustrur har givit upp efter kanske 15, 20 eller 25 år, och det kan vi verkligen förstå. Men det finns faktiskt också sådana som går i vård på kliniker och på andra ställen och som har familj och försörjningsplikt. De har självfallet väldigt mycket bekymmer när de inte kan arbeta. En förutsättning för att över huvud taget kunna tala med de människorna om vård är ju ofta att man på något sätt kan bidra till försörjningen. Annars går det inte. Även i det läget kan ibland — bara ibland —- pensionen komma in som en lösning. Det är, herr talman, ingen risk att förtidspensionen blir ett allmänt utnyttjat medel för försörjning av alkoholskadade, framför allt därför 105 att de allra flesta alkoholskadade till så stor del försörjer sig själva, att det aldrig kan bli tal om pension för att fylla ut det som fattas. Men jag har en viss erfarenhet av dessa frågor, och jag är alldeles övertygad om att möjligheten till förtidspensionering i vissa fall, när det gäller mycket svåra skador och i andra fall när det gäller att skapa förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering och vård, kan vara ett positivt inslag. Vad det gäller är alltså att det inte som nu det skall krävas att alkoholskadorna har gått så långt att det finns klara diagnosticerade fysiska skador, hjärnskador, levercirrhos eller något sådant. Har man det är det redan i dag en pensioneringsgrund. Vad förslaget går ut på är att alkoholismen som sådan, innan grava fysiska skador uppstått, skall kunna betraktas som grund för bedömningen att vederbörande inte har arbetsoch försörjningsförmåga och då i stället skall kunna få en pension. Jag tror att jag vågar försäkra att det ligger i sakens natur att detta inte kan bli någon sorts öppen dörr, genom vilken det skulle strömma ut tiotusentals förtidspensionerade människor över landet. Det fungerar bara inte på det sättet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottsmajoriteten och vi reservanter är överens om två saker: om rehabiliteringens värde och om att de alkoholskadade i en viss situation skall ha förtidspension. Vi skiljer oss i fråga om hur vid förtidspensioneringsramen skall vara. Herr Carlshamre gjorde en personskiss av en alkoholskadad person — och jag tror den är riktig — där han talade om hur svårt de alkoholskadade har det och hur hårt de arbetar för att försöka komma ur sin svåra situation. Han sade att man borde lyfta på hatten för dem som försöker hålla sig nyktra. Jag tycker det är ett riktigt resonemang. Herr Carlshamre framhöll att den alkoholskadade dricker under en viss period för att sedan återgå till ett nyktert leverne. Under den nyktra perioden arbetar han och försörjer sig. Då frågar jag: Skall en sådan person förtidspensioneras? Skall inte vederbörande när han befinner sig i en nedgångsperiod i stället ha sjukpenning? Under den tid då han genom arbete försörjer sig skall han däremot — vilket herr Carlshamre klart slog fast — leva på den ersättning han får från sitt arbete. Jag tycker detta är ett typexempel på hur allvarlig och svår den här frågan är. Förtidspensionering för de alkoholskadade som är i behov av det och som inte kan fungera på något sätt i samhället är någonting helt självklart. Det är dock en stor hjälp för de alkoholskadade om de kan återgå till ett arbete och på så sätt återanpassas i ett normalt samhällsliv.
Herr talman! Vad herr Fridolfsson nu säger visar igen att vi talar om olika ting. Herr Fridolfsson beskriver en vanlig alkoholskadad, som har sina perioder när han dricker och där emellan längre eller kortare perioder av arbetsförhet och relativ hälsa. Skall alltså en sådan människa ha pension, frågar herr Fridolfsson. Svaret är: Nej, det skall han inte, vare sig enligt nu gällande regler eller efter den ändring som motionärerna och utskottsmajoriteten föreslår. Han skall inte ha pension, och han kommer heller aldrig att få det.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1975/76:8 behandlas frågan om att vidta sådana ändringar i lagen om allmän försäkring att även alkoholism berättigar till förtidspension. Redan nu gives de möjligheterna för en alkoholskadad person att få förtidspension. Vid den remissbehandling som motionen varit föremål för har det dock framkommit att möjligheterna att ge förtidspension vid alkoholism f. n. är alltför begränsade.

När nu utskottet med vår medverkan föreslår riksdagen att utvidga möjligheterna för alkoholskadade att erhålla förtidspension har centerns representanter i utskottet tillsammans med folkpartiets ledamot fogat ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet.

Herr Augustsson redogjorde för utskottets ställningstagande, och jag vill helt instämma i hans uttalande. Det är bara på ett enda litet ställe jag skulle vilja sätta ett frågetecken i kanten, nämligen när han sade att alkoholism börjar bli vår stora folksjukdom.

Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Det är inte utan att jag undrar hur redaktörer läser utskottsbetänkanden. De borde ju kunna läsa innantill, och det kan de säkert. Troligen är det bara politisk illvilja som gör att man författar sådana opus. Jag har svårt att förstå att en tidning som Aftonbladet inte tänker på att dess läsare har rätt att kräva att i tidningen få en riktig, med sanningen överensstämmande information om vad som verkligen händer i den svenska riksdagen. Med detta yrkar jag, herr talman, än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Gadd säger att motionärernas syfte är att hjälpa de människor som har problem med spriten. Jag är helt förvissad om att det är motionärernas syfte, och jag respekterar det syftet — jag tycker det är korrekt. Men även vi som avgivit reservationen vill hjälpa. Jag reagerar mot det här talet som herr Gadd för att vi skulle ha en annan människosyn. Det är glädjande nog bara herr Gadd som under denna debatt påstått något sådant. Vi reservanter ser lika allvarligt på frågan som herr Gadd och andra i kammaren, men vi sätter vården främst. En vidare eller mera begränsad förtidspensionering, det är det vi debatterar. Jag skulle alltså önska att herr Gadd noterar vårt stora intresse och med vilket allvar vi tar på den här frågan. Till herr Magnusson i Nennesholm vill jag, herr talman, säga några tröstande ord. Herr Magnusson var förvånad över Aftonbladets skriverier. Det är ju så att när man är politiker får man tåla en hel del — det kanske herr Magnusson också har fått lära sig genom åren.

Vi har aldrig hävdat något sådant och skulle aldrig kunna tänka oss att föra fram en så rå synpunkt. Vi menar från början till slut: I första hand vård åt de behövande som har det svårt på grund av spriten och i sista hand förtidspensionering. Det är en mänsklig och varm människosyn, herr Gadd.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Fridolfsson att jag uttalade min förvåning över att en tidning som Aftonbladet ville till sina läsare sprida en helt osann uppgift om hur två partiers representanter i utskottet har ställt sig i en specifik fråga. Att Expressen skulle vara annorlunda har jag inte någon enda gång tänkt mig. Den känner vi alldeles för väl.